Herr talman! I dag har vi att debattera den årliga skrivelsen för den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet, PA-UfM. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget att lägga skrivelsen till handlingarna. Till och med valet i höstas var jag ersättare i den gamla delegationen, men sedan november är jag ordförande. Jag tänkte ge en kort redovisning av hur arbetet har gått under 2014 och säga några ord om vårt kommande arbete. Den nuvarande delegationen är till stor del ny och färsk, men vi ser alla fram emot att föra arbetet vidare med samma entusiasm och höga ambitionsnivå som den tidigare delegationen. Under 2014 har arbetet i församlingen pågått med något lägre intensitet beroende på valet till Europaparlamentet. Den svenska delegationens verksamhet påverkades förstås också av de allmänna valen i september. PA-UfM är sedan 2003 en mötesplats för parlamentariker från EU-länderna och de så kallade partnerländerna runt Medelhavet. Sammanlagt ingår ett fyrtiotal länder i samarbetet. PA-UfM är den parlamentariska motsvarigheten till det samarbete som sedan 2008 sker på regeringssidan i Union för Medelhavet. Målet är att skapa ett område runt Medelhavet med fred, stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor. Det är också ett av mycket få forum i världen för möten mellan Israel och stora delar av arabvärlden. PA-UfM består av fem fackutskott som har möten upp till fyra gånger per år och tar fram rekommendationer som beslutas vid den årliga församlingssessionen. Rekommendationerna förs sedan vidare till regeringssidan i Union för Medelhavet som förslag på åtgärder. Det finns verkligen behov av ett effektivt forum för dialog mellan södra Medelhavsregionen och EU-länderna. Det finns dock, herr talman, en del bekymmer med just effektiviteten i den här verksamheten. I och med att det inte finns ett glasklart mandat, att uppgiften bara är rådgivande till unionens regeringar, att finansiella muskler saknas och att alla beslut ska fattas i konsensus är risken att det bara blir en diskussionsklubb. Ett annat problem är att Palestinakonflikten kan prägla alla diskussioner oavsett vilken fråga som står på dagordningen. Herr talman! Ansträngningar har dock gjorts för att komma till rätta med dessa tillkortakommanden. Bland annat har det inrättats ett mindre sekretariat för PA-UfM i Europaparlamentets lokaler. Det finns dessutom en sekretariatsfunktion i ordförandelandet för tillfället. Organisationen har fått observatörsstatus i bland annat IPU, och fokus har ökat på för regionen centrala frågor såsom migration och asyl. Detta är förändringar i rätt riktning, men mer utveckling krävs för att organisationen ska få en mer relevant roll. Ett medskick till oss i den nya delegationen från den gamla är att uppmana församlingen till samarbete i mer konkreta småskaliga projekt i stället för att som ofta hittills fokusera på högtflygande planer såsom etablering av en ny Medelhavsbank eller storslagna gränsöverskridande infrastruktursatsningar. Det finns som sagt fem fackutskott som möts under året. Positivt är att man i mötena ändå gått mot alltmer konkreta diskussioner. Jag tänkte gå igenom de olika utskotten lite kort och säga vad som diskuterades under förra året. I det politiska utskottet har migration stått i fokus. Situationen i Syrien och Tunisien har förstås berörts, liksom Palestinakonflikten och situationen på Gaza. Avseende mänskliga rättigheter har den svenska delegationen bidragit bland annat med information om det arbete som görs av riksdagens MR-grupp. I det ekonomiska utskottet har mikrofinansiering, skydd för investeringar, turism och de ekonomiska konsekvenserna av migration diskuterats. Utskottet har också återkommit till förslaget om att inrätta en särskild Medelhavsbank, och Sveriges delegation har då framfört sin fortsatt negativa inställning till en sådan. Miljöutskottet har hållit tre möten, där man har diskuterat bland annat klimathotet, miljöeffektivitet och förnybara energikällor. I kulturutskottet har mediernas roll i demokratiseringsprocesser och vad som kan göras för att förbättra det kulturella utbytet diskuterats. Integration och fri rörlighet för studenter och forskare har också berörts. Den svenska delegationen har föreslagit att man framöver bör behandla frågan om frihet på internet samt rätten till utbildning som ett medel för att uppnå demokrati. Kvinnoutskottet slutligen har vid sina båda möten fokuserat på kvinnors situation i väpnad konflikt i allmänhet och i flyktinglägren i Syrien i synnerhet. Församlingssessionen ägde rum i januari förra året i Jordanien, där dessa resolutioner antogs. Den avslutades med att ordförandeskapet överlämnades till Portugals parlament. Om vi blickar framåt: Den nya delegationen avser att fortsätta att ha en aktiv roll i arbetet inom PA-UfM, inte minst vad gäller att göra församlingsarbetet mer konstruktivt. Förberedelserna inför årets församlingssession, som äger rum i Lissabon den 11-12 maj, är i full gång. Under årets första månader har delegationen arrangerat ett seminarium här i riksdagen och haft möten med flera av regionens sändebud i Sverige. Vi har också genomfört en studieresa till Bryssel, och en annan till Israel och Palestina är under planering till hösten, liksom nya seminarier och andra utbyten. Avslutningsvis, herr talman, vill jag, trots de dystra beskeden, ändå framhålla vikten av att folkvalda och parlamentariker träffas och diskuterar gemensamma utmaningar. Vi är ju grannar runt Medelhavet. Vi påverkar varandra och har att lära av varandra. Olof Palme kallade det en ödesgemenskap. Låt mig, herr talman, avsluta med ett citat från honom: "Ser vi bortom dagens horisont, sätter vi in utvecklingen i ett längre perspektiv ter sig statsgränserna som ganska godtyckliga streck på jordytan. Den egna staten är och förblir en alltför trång ram för samverkan och framsteg. Vad som i detta perspektiv däremot framträder allt tydligare är vad man kunde kalla för ödesgemenskapen mellan alla invånare på jorden, mellan alla medborgare i det världssamhälle som en gång måste komma."

Herr talman! I dag behandlar vi betänkande UU13 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet , som förkortas PA-UfM. Det är riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet och den svenska PAUfM-delegationens arbete under 2014. Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till förslaget att lägga redogörelsen till handlingarna. Unionen för Medelhavet syftar till att främja fred, demokrati och välstånd i Medelhavsområdet genom att stärka regionalt samarbete och integration mellan företrädesvis EU-länder och ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika. Den parlamentariska församlingen PA-UfM är sedan 2003 en mötesplats för parlamentariker från EU-länderna och de så kallade partnerländerna Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, den palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien och Turkiet. I församlingen ingår totalt 280 parlamentariker från de deltagande ländernas olika nationella parlament samt från Europaparlamentet. Ordförandeskapet för PA-UfM roterar på årsbasis, och årets möte kommer att gå av stapeln i maj i Lissabon. Arbetet inom PA-UfM bedrivs i fem permanenta fackutskott: utskottet för politiska frågor, utskottet för ekonomiska frågor, miljöutskottet, kulturutskottet och kvinnoutskottet. Den svenska delegationen har en hög ambitionsnivå och deltar aktivt i den parlamentariska församlingens olika fackutskott, anordnar seminarier och har möten. Målet är att stärka fred och stabilitet i världen, inte minst i området runt Medelhavet, genom att samarbeta i sociala och kulturella frågor men också genom att skapa ett forum där möten mellan till exempel Israel och en del av arabvärlden kan äga rum. De fem ständiga utskotten inom församlingens ram har stor betydelse, eftersom utskotten tar upp bland annat frågor om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, livskvalitet, energi, miljö och vatten. Utskotten tar även upp utbildningsfrågor och sociala frågor. Regionen Mellanöstern och Nordafrika har länge präglats av auktoritära och totalitära styrelseskick. Bristen på fungerande demokratiska mekanismer och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter pekas ofta ut som en anledning till regionens underutveckling, särskilt kvinnors svaga ställning inom alla samhällsområden. Kvinnor i regionen är både formellt och reellt berövade många av sina rättigheter. Tyvärr kan man konstatera att den södra Medelhavsregionen står inför stora utmaningar. I flera länder har den demokratiseringsprocess som inleddes 2011 inte utvecklats så som man hade hoppats. Utvecklingen i Syrien är ytterst allvarlig och påverkar även Europa i form av exempelvis migrationsströmmar. Herr talman! Konflikten i Syrien och migrationsfrågorna har stått i fokus för PA-UfM:s verksamhet under 2014. Det är positivt, och jag tror att det kommer att vara så även under detta verksamhetsår. Medelhavsunionen utgör en god plattform för att man genom interparlamentariska relationer ska kunna stärka förtroendet och samarbetet mellan EU och partnerländerna, till gagn för alla parter, där vi har tagit en allt större plats. Det ska vi fortsätta att göra. Med dessa ord vill jag tacka för att vi har fått redogöra för riksdagen för det viktiga arbete som PA-UfM gör.

Herr talman! Jag har också deltagit i PA-UfM:s arbete. Olle Thorell och Amir Adan har föredömligt berättat om den konkreta verksamheten och vikten av samarbetet. Jag vill delta i debatten i år eftersom jag har varit med under det här året och under den mandatperiod som har gått, fram till valet i höstas. Jag tycker att den här parlamentariska församlingen fyller en viktig funktion i att vara en mötesplats för 280 parlamentariker från EU och MENA-regionen. Det har varit mycket intressant att få delta i arbetet just efter den arabiska våren och allt som hände i samband med det. Den demokratiska våren och den process som startade i Tunisien har nu dessvärre bytts i krig och stridigheter på många håll i regionen. Det innebär naturligtvis inte att vi kan säga att det var bättre under den tid då människor levde i förtryck under diktatur. Men vi kan samtidigt förstå att många i dag ropar på stabilitet och säkerhet och säger att det går före allt annat. Många sådana diskussioner har vi hört, när vi har samtalat med människor från regionen. I Tunisien har vi sett en utveckling som har gått i positiv riktning, med fria val som har gått relativt lugnt till, och man har också lyckats enas kring en ny konstitution. Vi var på studiebesök i Tunisien med delegationen. Då höll man just på att diskutera konstitutionen. Vi sa att det kan ta lång tid att diskutera och komma fram till en bra konstitution. Men man lyckades enas och har gjort det på ett fredligt sätt, vilket är mycket positivt. Men under den allra senaste tiden kan vi se orosmoment igen. Det har ju varit ett bombdåd nära parlamentet och i Bardomuseet, där vi i vår delegation var på besök. Det var en mycket historisk plats. Vi får se vad som händer i Tunisien. Det är viktigt att delegationen fortsätter att bevaka det och stöttar dem som jobbar för fred, frihet och demokrati i Tunisien. I Egypten har militären kommit tillbaka till makten efter en period med den folkvalde presidenten Mursi från Muslimska brödraskapet. Det blev mycket oroligt under denna tid, och till stor del kan man nog säga att folket önskade få stabilitet och militären tillbaka. Men samtidigt har hela det demokratiska arbetet mer eller mindre avstannat, journalister har fängslats med mera. Situationen är alltså inte på något sätt tillfredsställande i Egypten. Det återstår nu att se hur denna sedan förra året nya folkvalde presidenten al-Sisi kommer att agera framöver. Det är viktigt att Sverige finns med som en tydlig röst för fortsatta demokratiseringssträvanden. I Libyen ser vi ett vakuum som skapat stor oro, och olika grupper bekämpar varandra med våld. Det som nyligen rapporterades om i medierna, där flera män som var kristna egyptier halshöggs på en strand i Libyen av Isils anhängare, är fruktansvärt. De kristna hade, som så många andra egyptier som inte hittar arbete i hemlandet, sökt sig till Libyen för att hitta jobb. Det är någonting som också diskuteras väldigt mycket på PA-UfM, alltså hur människor ska kunna få arbete i dessa regioner. Det finns ett stort behov av utveckling och investeringar. Just därför behöver man ökad säkerhet och trygghet. Det allra minsta man behöver är ökade hot som det som Isil står för i dag. Libyens framtid är alltså osäker. Många kvinnogrupper söker stöd. Kvinnorna vill verkligen att Sverige ska finnas med och höja rösten för deras rättigheter. Det hoppas jag att den nya delegationen ska fortsätta arbeta med. I Syrien pågår ett inbördeskrig som det är svårt att se slutet på. Ett stort antal grupper slåss mot varandra, och Isils framfart även där förskräcker. Senast i går visades bilder från Isils framryckningar mot det palestinska flyktinglägret Yarmouk i Damaskus utkanter. Dit når inte matleveranser, och människor svälter. Det är ingen grupp som egentligen tar på sig att försöka skydda de utsatta palestinierna. Situationen i Syrien är något som har engagerat den parlamentariska församlingen till Medelhavsunionen. Förra våren var det årliga mötet i Amman där vi deltog i en stor diskussion om Syrien som då var högaktuellt också. Behovet av att ha ett forum för dialog mellan parlamentariker från de nationella parlamenten i EU respektive Medelhavsländerna är, som sagt, stort. Migrationsfrågor och konflikten i Syrien är stora frågor som just nu engagerar. Samtidigt med vår årskonferens i Amman besökte vi från delegationen UNHCR:s mottagningscentrum. Vi fick höra om den stora insats som görs i regionen för att ta emot syriska flyktingar. Jordanien tar emot över 600 000, Libanon tar emot över 1 miljon syriska flyktingar och irakiska Kurdistan tar emot flera hundra tusen. Detta är en enorm utmaning för dessa länder i regionen. Man fick förståelse för deras oro för hur de ska kunna klara av att ordna med skolor och ge mat, läkarvård och sjukvård till alla behövande. När man då hör Sverigedemokraterna som ofta i debatten säger att man ska hjälpa människor på plats förstår man inte hur det ska gå till när Libanon med sin lilla befolkning redan tar emot 1 miljon människor. Jag tror att EU nu måste se till att i stället vara med och bidra. Det var också en fråga som kom upp, alltså att EU måste öka bidragen till humanitära insatser. Sedan ska vi självklart stödja FN-sändebudet Staffan de Mistura i hans arbete att försöka få fram lokala fredslösningar. När det gäller situationen för kvinnor finns det ofta en stor diskussion om hur vi ska få in fler kvinnor i parlamenten. Det är någonting som återkommer på nästan varje delegationsmöte. Många ropar på kvotering. Kvotering kanske är bra i dessa länder under övergångsfaser, men samtidigt måste vi få både kvinnor och män att engagera sig för jämställdheten. I Egypten med 80 miljoner människor är över 90 procent av kvinnorna könsstympade, och de sexuella trakasserierna är vanliga och omfattande. Detta är djupt rotade värderingar, och delegationen måste vara med och fortsätta att driva att vi måste få till att både kvinnor och män ska arbeta med jämställdhetsfrågor. Avslutningsvis tror jag att Sverige har varit med och bidragit på ett konstruktivt sätt genom denna delegation som vi har haft under förra mandatperioden och under våren 2014, som jag kan överblicka. Vi har mycket att bidra med när det gäller just humanitära insatser, migrationsfrågor och kvinnors rättigheter. Därför hoppas jag att den nya delegationen ska ges möjligheter att fortsätta detta viktiga dialogarbete. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och att det läggs till handlingarna.

Herr talman! För många som lyssnar på den här debatten kan den nog framstå som lite udda. Vi diskuterar verksamhetsberättelsen för den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet. Är Sverige verkligen medlem där? Berörs vi av det som händer runt Medelhavet? Det är frågor i alla fall jag fick när jag förklarade för mina kamrater i min hemkommun att jag blivit ledamot i PA-UfM. Medelhavet är ju ofta synonymt med semestermål och charterresor, och en del kanske tänker på antiken och renässansen. Men att Medelhavet skulle vara av intresse för svensk inrikespolitik är det nog inte många som känner till. Världen har dock förändrats de senaste årtiondena. Sverige har nu varit medlem i EU i 20 år, och därmed har vårt grannskap förändrats. I dag får vi tänka på länder som Marocko, Tunisien, Israel, Egypten och Palestina som grannländer. Det som sker där berör oss i vår vardag. Det är särskilt tydligt nu när det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien och det tilltagande sönderfallet i Libyen leder till stora flyktingströmmar hit. Många av de asylsökande som kommer till Sverige har tagit sig över Medelhavet i osäkra båtar från just Libyen. Men det blir också tydligt när vår regering strävar efter att öka den svenska exporten till Mellanöstern och Nordafrika. Det som sker i länderna vid Medelhavets södra strand påverkar oss konkret i vardagen. Därför är ett svenskt engagemang i området väldigt viktigt. Herr talman! Det är nu drygt fyra år sedan den arabiska våren inleddes. Plötsligt gick människor ut på gatorna för att protestera mot decennier av förtryck. För många av oss var det som om händelserna i Östeuropa 20 år tidigare upprepade sig. Då föll de kommunistiska diktaturerna, och för fyra år sedan föll flera av diktaturerna i Nordafrika. Tyvärr fick dock inte den arabiska våren det förlopp vi önskade. Med Tunisien som lysande undantag har utvecklingen, sedan den inledande euforin lagt sig, gått åt helt fel håll. I Egypten följdes störtandet av diktatorn Hosni Mubarak av ett val som vanns av Muslimska brödraskapet, och senare följde en militärkupp. I Libyen ersattes inte Muammar Gaddafi av en demokratisk regering utan av stridande grupper som kontrollerar delar av landet. Syriens al-Asad föll inte, men landet kastades in i ett blodigt inbördeskrig där Islamiska staten kontrollerar delar av territoriet. Även freden mellan israeler och palestinier är ännu långt borta. Därför måste omvärlden, och inte minst Europa, stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska processer. Vi kan inte vända ryggen till när förtrycket slår tillbaka och miljontals människor tvingas på flykt. Unionen för Medelhavet är en av de arenor vi gemensamt kan använda för att stärka de mänskliga rättigheterna i hela vår region. Herr talman! Mänskliga rättigheter måste i detta sammanhang också förstås som kvinnors rättigheter. För att ett samhälle ska vara anständigt måste kvinnor ges samma rättigheter som män. För att ett samhälle ska kunna utvecklas måste kvinnor och män ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att bidra till utvecklingen. Över hela jorden kämpar kvinnor fortfarande för rätten att bli behandlade som jämlika män, och i Nordafrika och Mellanöstern är den kampen kanske extra tydlig. Vi måste våga tala om några av de saker som krävs för att jämställdhet ska vara möjligt. Det krävs att kvinnor och män har samma rätt till demokratiskt inflytande och att de har samma rätt och möjligheter till utbildning, till att ta ett arbete och till att göra karriär - men även att det finns möjlighet att genom preventivmedel och aborträtt bestämma över sexualitet och barnalstring. Här har Sverige ett ansvar för att tillsammans med EU, världssamfundet och goda krafter i de berörda länderna arbeta för förbättrade villkor för kvinnorna. Situationen i Medelhavsregionen påverkar oss. Situationen för kvinnor i Medelhavsregionen påverkar oss. Därför är den ett gemensamt ansvar för alla länder i vår del av världen, och där ingår den här regionen. Det, herr talman, är vad arbetet inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet ytterst handlar om. Med detta yrkar jag bifall till förslaget att redogörelsen läggs till handlingarna.